Fru talman! Lotta Olsson har ställt två frågor till mig. Den första handlar om hur jag avser att se till att alla medborgare, även på landet, ges möjlighet att få tillgång till snabbt bredband. Den andra handlar om vad jag har för åtgärdsplan för att motverka nya digitala utanförskap. Utgångspunkten för regeringen är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. År 2018 hade över 89 procent av alla hushåll och företag tillgång till it-infrastruktur som tillåter hastigheter på 1 gigabit per sekund, antingen genom en anslutning eller genom att vara i närheten av fibernät . Sverige är ledande inom EU i det avseendet. I landets mer glest befolkade delar är det ofta förenat med större utmaningar att åstadkomma marknadsmässig bredbandsutbyggnad. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2020 en satsning på 650 miljoner kronor till ett nytt stöd för utbyggnad av bredband fördelat över perioden 2020-2022. Regeringen har uppdragit åt Post och telestyrelsen att under 2019 konkretisera hur framtida stödinsatser på bredbandsområdet skulle kunna utformas på ett effektivt sätt och avser att återkomma i frågan om utformningen av det nya stödet till bredbandsutbyggnad. När det gäller den andra frågan anser regeringen det viktigt att alla har förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället. Det följer bland annat av regeringens digitaliseringsstrategi. Andelen av befolkningen som aldrig använt internet var 2019 enbart 4 procent . I jämförelse med andra EU länder ligger Sverige även här i framkant. Samtidigt behöver fler insatser göras. Regeringen genomför därför satsningar med utgångspunkt i att öka den digitala kompetensen och minska det digitala utanförskapet, och det krävs olika lösningar för olika grupper. Vi har tillskjutit medel till Post och telestyrelsen för projekt som har i syfte att personer med funktionsnedsättning eller andra speciella behov ska ges stöd för att lära sig att använda it och elektroniska tjänster. Regeringen har även skjutit till medel till Internetstiftelsen för att öka den digitala delaktigheten genom etablering av Digidelcenter samt gett Kungliga biblioteket i uppdrag att samordna en utbildning av landets folkbibliotekarier i syfte att främja ökad digital kompetens hos allmänheten. Sverige har även antagit en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service vars syfte är att främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga förvaltningen är tillgängliga för alla.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Vi har och har haft företag som varit ledande i att ta fram tekniken för telefoni och digitalisering. Dessutom har vi ända sedan Axel Oxenstiernas tid en tradition att vara duktiga på att organisera vårt samhälle. Det har varit en framgångssaga för oss och har lett till att vår befolkning även utanför de stora städerna på ett självklart sätt kunnat kommunicera och ta en aktiv roll i samhället, alltifrån den tidiga telefonin till dagens internet. Vi kan nu vara på väg att förlora mycket av det vi tidigare vunnit. Vår tidiga utveckling av telefonin har lett till att vår befolkning är upplyst och lätt kan kommunicera. Nu står vi inför en utveckling som på ett annat sätt lämnar människor utanför. När digitaliseringen fortsätter att utvecklas lämnar den alla dem som inte har en bra bredbandsuppkoppling utanför. Samtidigt som många smarta tjänster utvecklas digitalt kan många inte delta alls. Samtidigt som vi kan beställa läkemedel, boka tider hos vårdcentral eller kommunicera med hälso och sjukvården via smarta tjänster kan många inte kommunicera alls. Det kan vara så att man delvis kan vara uppkopplad. Men utan ett robust och pålitligt bredband kan man inte fullt ut använda tekniken. Nu skryter man i en del kommuner med att man har en stor procentandel av sina medborgare uppkopplade. Så kan det också vara. Men många bor nära städernas stortorg, och utanför tätorterna är situationen en helt annan. Där uppkopplingen behövs mest för att minska resandet, öka företagandet och öka servicen och tryggheten finns många gånger inget bredband alls. Där man skulle ha stor nytta av att sköta sitt företag på distans finns inte den möjligheten. Socialdemokraterna, vars mantra har varit att minska klassamhället, gör i dag precis tvärtom. Det här kommer att skapa ett nytt sorts klassamhälle. Det är personer utanför våra tätorter som är de stora förlorarna. Den socialdemokratiska regeringen driver en politik där alltmer digitaliseras. Det är bra. Men samtidigt finns inte infrastrukturen för detta. Hur ska man göra? Det är som att skicka post när posten inte finns i stora områden. Hur kan man alltmer lägga funktioner vid en vårdcentral eller en hemtjänst via "smarta tjänster" när människor inte kan använda tekniken? Samtidigt som man önskar använda den nya tekniken eftersom den gör oss mindre beroende av bilen gör man precis tvärtom. Många kopparledningar tas bort och ersätts bara av mobil telefoni, som inte alltid fungerar. Dessutom är det ofta så att det funkar en stund och sedan kopplas ned, och det innebär att det ärende man håller på med går förlorat och försvinner.

Fru talman! Det var ett något märkligt inlägg av Lotta Olsson. Jag vill bara påminna om att Sverige har den största tillgången till höghastighetsuppkoppling i EU. 86 procent av invånarna i Sverige har tillgång till detta. Vi har den största andelen medborgare som använder internet i hela EU. Jag tror att den senaste siffran enligt Statistiska centralbyrån är 96 procent. Vi har ju ett års eftersläpning i den offentliga statistiken, men mellan 2017 och 2018 ökade bredbandsuppkopplingen på svensk landsbygd med 10 procentenheter. Under de senaste åren har vi lagt 5 miljarder, alltså 5 000 miljoner kronor, på att skapa EU:s bästa bredbandsuppkoppling. Det finns inget land i EU som har lika hög grad av bredbandsuppkoppling eller höghastighetsuppkoppling i glesbygd som Sverige. Regeringen kommer nu i början av året att skapa ett helt nytt stöd just för att se till att de i glesbygd som fortfarande saknar en höghastighetsuppkoppling ska få tillgång till detta. Vi sköt till 650 miljoner kronor för detta i den senaste budgeten. Lotta Olsson kan alltså glädjas över att leva i det land i världen som både har den mest digitalt kompetenta befolkningen och den största tillgången till den absolut snabbaste uppkopplingen även om man råkar bo i glesbygd.
Fru talman! Det stämmer som minister Ygeman säger: Vi är den mest digitaliserade befolkningen i Europa. Men Sverige har också lagt satsningarna på digitala tjänster. När man ska kontakta sin vårdcentral i dag krävs det att man kan koppla upp sig digitalt. Annars hamnar man i en väldigt tråkig situation. Vi har anpassat samhället efter den höga graden av digitalisering. Jag besökte för några år sedan Italien för att titta på krishantering där. I Sverige bekymrar vi oss för hur vi ska klara manuella tjänster när de digitala ligger nere. Det problemet har man inte om det blir en jordbävning i Italien eftersom man fortfarande har kvar alla de manuella rutinerna. Det har vi inte i Sverige. Det krävs att man kan hämta sina provsvar och boka sin medicin digitalt, så vi har liksom inte något val. Utvecklingen kan inte vara medioker, för eftersom vi har tryckt på knappen som gör vår hälso och sjukvård och en stor del av det offentligas servicefunktioner gentemot medborgarna digital måste alla ha detta. Jag bor utanför stan, och jag känner en del äldre personer som inte kan ha trygghetslarm eftersom tekniken inte finns. Då kan man inte ha en koppartelefon i stället, för det nätet är bortplockat. Trots att vi är bra i Sverige kan vi inte slå oss för bröstet när det gäller detta. Vi har gjort en jättestor reform, och den tycker jag att vi ska surfa på och dra nytta av. Men jag skulle önska att regeringen i stället för att satsa på höghastighetståg satsade på höghastighetsteknik vad gäller bredband. Det skulle innebära så mycket större besparing av transporter och göra att vi kan jobba så mycket smartare. Många skulle kunna jobba hemifrån och så vidare. En sådan satsning vore så mycket bättre. Alla vi som har tittat på gamla journalfilmer har sett hur det var när telefonin kom till Sverige. Det var inte fråga om att det skulle finnas någon i en buske någonstans som inte var med, utan verkligen alla fick telefoni. Den nådde ut överallt. Det är precis så jag önskar att regeringen nu ska jobba med bredband och uppkoppling: Alla ska kunna vara med. Då kan vi också hjälpa alla våra regioner med deras dåliga ekonomi och till fullo använda tekniken så att man kan nå många gamla som finns hemma och har svårt att ta sig någonstans. Dessutom har vi ju stora problem med kommunikationer, och det kostar rätt mycket i dag att åka bil. Många skulle kunna använda tekniken fullt ut. Så fortsätt att surfa på med detta! Men vi ska inte vara nöjda, utan vi ska vara ännu bättre. Jag tycker att det är en självklarhet att vissa personer i samhället inte ska hamna på efterkälken när vi har ställt om tekniken. Om vi har ställt om tekniken måste tekniken komma alla till godo.
Fru talman! Sverige var det första land i världen där nästan alla medborgare fick tillgång till elektricitet. Vi var ett av de första länderna i världen där alla medborgare fick tillgång till telefoni. Sverige kommer också att vara ett av de första länderna, om inte det första landet, i världen där alla människor får tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling. Detta tror jag att både jag och Lotta Olsson kan fira. Men varför skulle det här vara ett argument för att Sverige skulle vara det sista land i världen som får tillgång till snabba tågförbindelser? Snart sagt alla länder i Europa har snabba tågförbindelser. Jag tror att höghastighetsjärnvägen i världen nu går två varv runt jorden. Men inte en enda meter av detta byggs i Sverige. Om vi ska få hela Sverige att utvecklas ska vi naturligtvis ha tillgång till snabba kommunikationer oavsett om de sker med digitala motorvägar, motorvägar, järnväg eller flyg. Ett litet land längst uppe i norra Europa kan inte bara vila på en enda teknik.
Fru talman! Nej, vi kan inte vila på en enda teknik. Och ingen vore gladare än jag om regeringen hade ekonomi till allt detta. Men vi ser att det finns en brist eftersom man talar om rätt långa perspektiv innan bredbandet kan nå ut till alla. Därför ser jag det som en enormt viktig fråga, som både är en klimatfråga, en medborgarfråga och en säkerhetsfråga, att alla får denna teknik. Det är den man måste prioritera som nummer ett. Jag träffar många som skulle önska att bo utanför storstäderna. Det är i hög grad infrastrukturen och kommunikationerna som gör att människor i dag bor där det är lättast att ta sig någonstans. Om den digitala tekniken skulle finnas överallt skulle man lika gärna kunna sköta sitt företag via nätet ute i landet. Det skulle kunna vara en väldigt bra satsning. Vi talade tidigare om klimatsatsningar, och det här är även något av det absolut bästa att satsa pengar på om man både vill spara på resor och öka antalet arbetstillfällen ute i våra kommuner.
Fru talman! Det kan vara betryggande för Lotta Olsson att veta att vi har satsat i storleksordningen 5 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Det gör att Sverige är det land i hela den utvecklade världen som har den bästa bredbandspenetrationen. Det kan verka som ett annorlunda råd att ge en moderat, men jag ber Lotta Olsson att även fundera på den andra parten i detta, nämligen marknaden. Huvuddelen av den bredbandsutbyggnad vi har haft i Sverige har varit marknadsdriven, och den ska även fortsättningsvis vara marknadsdriven. Vi behöver de offentliga insatserna, men vi får inte glömma att vi också måste ha en marknadsdriven utveckling. Jag ser fram emot att vartenda hushåll i Sverige inom detta decennium kommer att ha tillgång till höghastighetsuppkoppling.